Fru talman! Monica Green har frågat mig hur jag ämnar tillgodose arbetsmarknadens behov av välutbildade it-specialister. Monica Green har även frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att ge fler kvinnor chansen att utbilda sig till it-specialister. Tekniska utbildningar utgör i allt väsentligt grunden för de framtida it-specialisterna. Det är därför glädjande att antalet sökande till de tekniska utbildningarna och ingenjörsutbildningarna har ökat markant under de senaste åren. Antalet förstahandssökande till ingenjörsutbildningarna höstterminen 2013 var närmare 17 000, vilket är ungefär 45 procent fler jämfört med höstterminen 2006. Antalet nybörjare på ingenjörsutbildningarna ökar också tydligt. Höstterminen 2012 fanns det omkring 11 000 förstaårsstudenter, nybörjare, på ingenjörsutbildningarna, vilket är ungefär 30 procent fler helårsstudenter jämfört med höstterminen 2006. Regeringen har sedan 2012 också utökat ingenjörsutbildningarna med 800 nybörjarplatser. Regeringen har dessutom de senaste åren genomfört satsningar för att öka intresset för och kunskaperna inom matematik, naturvetenskap och teknik. Bland annat är införandet av meritpoäng i matematik i gymnasiebetygen ett sätt att uppmuntra eleverna till sådana studier och därigenom ge bättre förutsättningar att ta sig an matematiktunga utbildningar. Satsningarna är avgörande för att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom it liksom för andra viktiga områden för näringslivet och för samhället i stort. Det totala antalet helårsstudenter vid de svenska lärosätena har de senaste åren varit större än någonsin. Antalet helårsstudenter år 2010 var en rekordnotering, och utbildningsvolymen ligger kvar på en historiskt sett hög nivå med fler studenter än 2006. Ansvaret för att planera och dimensionera utbildningar inom den givna ramen ligger på universitet och högskolor. Planeringen ska bland annat ske utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Jag vill betona att det är viktigt att universitet och högskolor ger hög prioritet åt möjligheterna för studenter att påbörja högskoleutbildning som leder fram till en examen. Det är därför angeläget att lärosätena utnyttjar sina egna möjligheter till interna prioriteringar och omfördelningar. I sammanhanget är det viktigt att påminna om att det utöver de it-utbildningar som finns i högskolan också bedrivs it-utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan. Utbildningarna i yrkeshögskolan ska svara mot behoven av kvalificerad arbetskraft med eftergymnasial yrkesutbildning i arbetslivet. År 2012 studerade 3 400 personer på yrkeshögskoleutbildningar inom data och it. Regeringen har även infört ett fjärde tekniskt år inom gymnasieskolan. Vad gäller kvinnors deltagande i tekniska studier går utvecklingen i rätt riktning. Andelen kvinnor bland nybörjarna inom ingenjörsutbildningarna har ökat från 32 procent höstterminen 2006 till 39 procent höstterminen 2012. Fyra av tio är i dag kvinnor. I universitetets och högskolans verksamhet ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Ansvaret för främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män ligger därmed på det enskilda lärosätet. Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att följa upp hur jämställdheten vid universitet och högskolor har utvecklats till följd av lärosätenas ökade frihet och självbestämmande i fråga om läraranställningar. Universitetskanslersämbetet ska redovisa detta uppdrag senare under våren.

Fru talman! Jag har ställt denna interpellation om teknisk utbildning, it-baserad utbildning och tekniker för att detta är så viktigt för Sverige. Vi är en it-nation i framkant. Det har vi varit under en lång tid. Vi byggde upp en it-nation, och vi ska fortsätta att vara en it-nation. Vi ska se till att vi har många människor utbildade inom it-branschen, bland andra it-tekniker. Vi har varit framgångsrika som it-nation. Tyvärr halkar vi efter i den internationella rankningen just nu, it-företag har svårt att rekrytera, jobb försvinner från Sverige, och den moderatledda regeringen med Björklund i spetsen skär ned på högskolan och prioriterar skattesänkningar. Vi vill vända den utvecklingen. Vår vision för Sverige är bland annat att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet. Ett sätt är att satsa på it-industrin och it-tekniken. Vi kan vara världsledande även inom detta med centrum för innovation och utveckling av it-baserade varor och tjänster. Om fler har möjlighet kan vi skapa minst 30 000 nya jobb direkt i it-sektorn. Dessutom skulle det ge ringar på vattnet, och det skulle bli ännu fler it-jobb på sikt. Regeringen antog en digital agenda för Sverige. Men det saknas ganska många målsättningar i denna agenda. Det efterfrågar vi socialdemokrater, bland annat en struktur för it i skolan och för den högre utbildningen. Behovet är som bekant mycket stort. Vi beklagar att det har skett en neddragning av de högre utbildningarna, även om ni har pytsat ut lite grann de senaste åren. Dessutom behöver vi naturligtvis, i samband med att vi ser till att vi får it-tekniker, bygga ut bredband i hela landet. Fortfarande står en halv miljon människor utan bredband över huvud taget. Om det ska kunna byggas ut behövs faktiskt it-tekniker. Vi behöver alltså ha en strategisk samverkan, vi behöver se till att fler efterfrågar it-tjänster, och vi behöver ha fler it-tekniker. Det är allmänt känt att kvinnor vill gå på högre utbildningar. Det vore mycket bra om kvinnor går tekniska utbildningar, vilket de gör om de har möjlighet. Det behövs både män och kvinnor i it-branschen. Tyvärr var det ett tag så att it-branschen bestod av ett antal killar - nördar, om jag får uttrycka det så - som bara ville utveckla inom sin bransch. Men när kvinnor väl kom in i it-branschen har mjukvaruutvecklingen skett på ett helt annat sätt, och man har sett till att det finns andra värden när man utvecklar it-tekniken. Det tycker jag är bra. Det är därför som det behövs både kvinnor och män inom it-branschen. Vi behöver ett digitalt lärarlyft. Vi måste se till att lärarna kan det som de ska lära ut och känner sig säkra inom det. Jag vet att många lärare kan mycket inom it-branschen, datorer och så vidare. Men många lärare känner en otrygghet och vågar inte riktigt eftersom de misstänker att många barn kan mer än vad de själva kan. Utöver it-tekniker behövs det mycket satsning på själva lärandet och på lärare för att de ska kunna undervisa i it i framtiden. Jag återkommer om distansundervisning med mera i mitt nästa inlägg.
Fru talman! Dessa debatter blir rätt meningslösa om interpellanten inte svarar på det som jag säger och lyssnar på vad jag svarar. Interpellanten säger att det utbildas för få i Sverige och bygger det på en rapport från Arbetsförmedlingen. Då säger jag att det är helt korrekt och att det är därför som vi bygger ut dessa utbildningar kraftigt. Men interpellanten låtsas inte om att vi bygger ut. Hon talar om neddragningar. 45 procent fler söker till ingenjörsutbildningarna nu än 2006 när Socialdemokraterna styrde. I antal är det 30 procent fler än 2006. Antalet kvinnor på civilingenjörsutbildningarna har ökat från 33 procent när ni styrde till 42 procent i dag. Det är nästan fifty-fifty när det gäller flickor och pojkar på civilingenjörsutbildningarna. Utvecklingen går med stormsteg åt rätt håll, Monica Green - med stormsteg! Det är riktigt att en del andra högskoleutbildningar dras ned, men de vi debatterar nu ökar kraftigt. Det är en medveten politik - vi har ökat ingenjörsutbildningarna kraftigt under de här åren. Fler antas, och fler söker. Den rapport från Arbetsförmedlingen Monica Green hänvisar till beskriver att utbildningsvolymen har varit för låg från år 2000 och framåt. Jag undrar vem som styrde då? Det är nu det byggs ut, och det är nu det antas fler. Vi har exakt samma verklighetsbeskrivning, Monica Green och jag: Det har utbildats för få it-ingenjörer och it-tekniker under lång tid i Sverige. Det är därför vi bygger ut utbildningarna nu. Monica Green borde vara glad i stället för att stå och kritisera. Det var när Socialdemokraterna styrde som bristerna uppstod. It-branschen är oerhört viktig för Sverige, och den tekniska industrin över huvud taget är viktig för Sverige. Det är precis därför vi gör dessa utbyggnader. Det är också glädjande att vi bryter könsmönstret. Vi håller på att bryta det; det är många kvinnor som nu söker sig in i dessa utbildningar. Det är glädjande. Det är få utbildningar man har anledning att vara så glad över hur de utvecklas som de it-tekniska utbildningarna nu. Monica Green kan väl ändå erkänna att det är en bra utveckling på gång.
Fru talman! Jag vet inte varför Jan Björklund snedständer så. Jag ville vidga begreppen genom att prata om såväl it-tekniker som it i den högre utbildningen och att vi ska se till att möta framtidens utmaningar. Sedan vet jag att vi har satsat på ett antal utbildningar, och det välkomnar jag. Det är alltså inte så att jag står och kritiserar det Björklund har gjort när han har satsat på de utbildningarna, utan det jag vill göra är att vidga begreppet och se till att vi får in it-undervisning och it i högre utbildning på fler områden. När det gäller att vi ska kunna ha en meningsfull diskussion - för det var ju det Jan Björklund efterfrågade - är det för mig meningsfullt om vi flyttar fram positionerna och ser till att vi blir fler som tar del av it-tekniken även i den högre utbildningen. Det har som sagt varit lite dåligt. Det har pytsats ut lite nu. Det är jättebra att det är fler sökande, och ett skäl är att det efterfrågas mycket it-tekniker. Ett annat skäl är att det är väldigt hög arbetslöshet - det är 8 procents arbetslöshet i landet, vilket har gjort att söktrycket har ökat väldigt på de högre utbildningarna. Då är det bra om man, om man läser, också ska läsa bland annat it-teknik. Jag välkomnar verkligen det, eftersom it-sektorn i framtiden kommer att anställa allt fler och efterfrågan hela tiden kommer att öka. När det gäller it-tekniker säger många jag har pratat att det ute i landet saknas inte bara it-tekniker utan också kunnandet när det gäller att beställa it-teknik. En del påstår att det i samband med bredbandsutbyggnaden nästan är vilda västern på vissa håll i landet - man kan inte det man ska bygga ut, man bygger på fel sätt och man samkör inte sitt kunnande. Därför måste vi när det gäller it-utbyggnaden ha en efterfrågan på människor som kan det de talar om. Det talar också för att vi måste ha fler it-utbildningar och att it-utbildning måste finnas i fler högre utbildningar. Jag skulle uppskatta om vi kunde ha en diskussion om att det kunde ingå datautbildning i fler sektorer. Jag har en annan sak jag skulle vilja lyfta in, om ministern inte har någonting emot det. Han kanske tycker att det inte ger någonting, men jag tycker att det vore intressant att diskutera även distansundervisning och utbildning där man med hjälp av it gör att fler kan ta del av högre utbildning. De något mindre högskolorna, som Högskolan Dalarna och Högskolan i Skövde och så vidare, har jobbat med det under väldigt lång tid. Nu på senare tid har även de större universiteten antagit MOOC och så vidare. Det är väldigt bra att även de nu börjar jobba med digital undervisning och ser till att man kan ha ett digitalt lärande, så att man når ut till betydligt fler och kanske till dem som har hög tröskel för att ta sig in i högre utbildning. För dem är det nämligen lättare att läsa en del av utbildningen på hemmaplan. Det är en sådan sak jag skulle vilja lyfta in i debatten. Vi måste se till att vi får rätt förutsättningar så att vi kan växa, skapa jobb och rekrytera bra it-tekniker i framtiden.

Fru talman! När man hör på ministern låter det som att högskolan och universiteten har genomgått en enorm expansion och en fantastiskt stor ambitionshöjning. Jag vill i det sammanhanget gärna berätta om en sida av utvecklingen som inte är lika vacker. I en tid när vi blir fler i Sverige, när arbetslösheten ökar och när allt fler människor vill investera i utbildning är det faktiskt så att regeringen minskar människors möjlighet att göra det. Från 2011 till i dag har 18 000 platser inom högre utbildning försvunnit. Om man går vidare, från 2011 till 2017, kommer enligt de planer som nu finns ytterligare 7 000 platser att försvinna. 25 000 platser är ganska långt ifrån den ambitionsnivå man kan uppfatta att ministern vill ge uttryck för att regeringen har. Det är en allvarlig situation, inte minst för att universiteten och högskolorna är väldigt engagerade i sin uppgift att skapa förutsättningar för en utveckling i Sverige som tar vara på människors vilja att investera i sin egen och Sveriges gemensamma kunskapshöjning. Söktrycket ökar vid flera lärosäten. Det handlar inte bara om de 19-åringar regeringen oftast hänvisar till, som kommer direkt från gymnasiet, utan det är kanske snarare tvärtom människor som har värdefull erfarenhet med sig som kommer in. De vill nu studera, förkovra sig och bli bättre - för den svenska arbetsmarknaden, för sina egna förutsättningar att få ett jobb och för att kunna försörja sig. Det är dock allt fler man får säga nej till. Det här har av företrädare för lärosäten visserligen kallats någonting historiskt, men inte precis historiskt på det sätt ministern vill framställa det - man har kallat det en historiskt huvudlös politik som faktiskt innehåller en ambitionssänkning. Universitetskanslerämbetet har varnat för att det kommer att innebära en sänkning av ambitionen för kommande generationers utbildningsnivå i Sverige. Det är ganska allvarligt. Jag skulle vilja avsluta med att säga att ett av de problem både Monica Green och Jan Björklund har hänvisat till är att utbilda för arbetsmarknaden. Arbetsgivarna själva har tydliggjort att ett av fem försök till expansion genom rekrytering har misslyckats på grund av att det inte har funnits tillräckligt med kompetens, och det gäller inte bara ett område utan faktiskt flera. Det betyder att vi behöver ha fler platser på högskolan, inom fler områden - generellt.
Fru talman! Jag tror att jag nöjer mig med att hålla mig till interpellationens ämne, det vill säga it-specialister. Det senaste inlägget handlade om någonting helt annat. Det får skrivas en egen interpellation om det. Vi utbildar alltså 30 procent fler it-tekniker inom högskoleväsendet i dag jämfört med 2006. Söktrycket har ökat med omkring 40 procent, och andelen kvinnor ökar kraftigt. Det är positivt, och det är precis det interpellanten frågar om - hur vi ska bidra till detta. Det är just vad regeringen gör med sin politik, och vi gör det betydligt bättre än den tidigare politik som fördes. Den tillgodosåg inte detta utan har skapat dagens problem. Det var brist på it-utbildningar i början av 2000-talet. Det är det vi nu har lyckats vända, och det är väldigt positivt. Sedan håller jag med om alla aspekter interpellanten tar upp när det gäller varför detta är viktigt; det är vi helt överens om. Det handlar om svenskt näringsliv och svensk konkurrenskraft, och det är precis därför vi gör utbyggnaderna. Interpellanten tar upp ytterligare en fråga, nämligen distansundervisning. Det är tillåtet, och det förekommer. Man ska dock ha den lilla varningsklockan med sig att andelen avhopp från distansundervisningen är betydande. Det krävs en betydande självdisciplin hos studenter för att bedriva studierna hemifrån vardagsrummet via dator. Då är man inte på campus och har lärare och andra studenter runt omkring sig man kan reflektera tillsammans med, gå till lektioner och föreläsningar tillsammans med och diskutera tillsammans med, utan man studerar ensam. Det fungerar väldigt väl för en del studenter, men långt ifrån för alla. Det förekommer alltså i rätt stor utsträckning, och interpellanten nämnde några av de lärosäten där det finns. Så länge som de upprätthåller god kvalitet är det bra, men det är rätt många av de här utbildningarna som får kritik från våra kvalitetsgranskande myndigheter därför att kvaliteten i distansstudier blir för låg. Men där de upprätthåller god kvalitet tycker jag att de är ett alldeles utmärkt komplement till campusstudier.

Fru talman! Det är ju bra att Jan Björklund är så nöjd med sakernas tillstånd. Jag är inte riktigt lika nöjd med hur det ser ut i Sverige i dag. Vi har en alldeles för hög arbetslöshet. Vi har en stor matchningsproblematik som innebär att människor inte hittar de jobb som finns och att de som efterfrågar arbetskraft inte hittar rätt personer. Jag är därför inte riktigt lika nöjd som ministern, utan jag skulle vilja att ministern också tänker på de här aspekterna i framtiden. Sedan kan han skryta om att antalet platser ökat. Men som vi har hört här av Cecilia Dalman Eek stämmer inte det som ministern påstår, utan det är färre utbildningsplatser i dag än tidigare. Dessutom har jag andra uppgifter än vad ministern har när det gäller nätbaserad undervisning. Det finns många som är otroligt nöjda med den nätbaserade undervisningen, till exempel i Dalarna och Skövde. Det är till och med så att eleverna i den traditionella undervisningen, de som går på campusbaserad utbildning, numera också efterfrågar digital utbildning och vill ta in det i sin utbildning. Jag tycker att vi ska välkomna det. Det är ett sätt att möta framtiden. Det är en möjlighet att ta till sig kunskaper på ett annat sätt än vad vi har kunnat göra tidigare. Det finns många exempel på bra pedagogik i nätbaserad undervisning. Jag vill fortsätta att kämpa för att fler it-tekniker ska kunna utbildas och att fler kvinnor ska kunna komma in i de här yrkena. Björklund säger att vi är på rätt väg. Det är bra, men det är inte tillräckligt bra, för vi har alldeles för många som i dag vill ha en högre utbildning men som inte har den möjligheten.

Fru talman! Kanske är det talande för regeringens förhållningssätt till it i skolan att ministern talar om distansutbildning som något som är tillåtet och förekommer. För min del är det ett helt nytt sätt att undervisa som vi inte är så bra på. Det kanske är därför som ministern talar om att en del inte är så nöjda med det. Vi har inte utvecklat detta särskilt väl. Nu kommer ett svenskt universitet, KTH, att släppa sin första MOOC, Massive Open Online Courses, som än så länge inte har någon vettig svensk översättning men som i princip betyder en jättestor öppen it-kurs där studenterna samarbetar, kanske över hela världen. De har funnits under en lång period. Det är väldigt lätt med hjälp av en vanlig smarttelefon, som väldigt många i Sverige har, att gå in och delta i undervisning som sker vid de stora internationella universiteten. Sverige är bra på utbildning. Vi har bra kvalitet på en del av våra spetsutbildningar, även om kvalitet just nu inte är den bästa grenen i Sverige, får man väl säga efter den kritik som vi har fått på sistone. Det finns mycket mer som vi skulle kunna göra tillgängligt för allt fler elever. Då måste vi se till att ha en strategi för detta, en strategi för distansutbildning och flexibel undervisning där man kan ha både campus och distansundervisning. Det skulle man kunna jobba med i en nationell it-strategi för skolan, men Sverige har inte någon sådan, och det beklagar jag.
Fru talman! Jag förstod inte de sista inläggen. Den här utvecklingen pågår ju för fullt, precis som ni beskrev, och ändå låter ni så arga. Jag vet inte varför ni är så arga. Utvecklingen pågår ju för fullt. Högskolan i Dalarna och KTH har nämnts. Mittuniversitetet och ett antal andra svenska lärosäten driver den här utvecklingen för fullt. Det sker med regeringens och statens stöd. Jag vet inte varför ni är så upprörda. Det är ju fantastiskt det som sker. Jag tror att det är viktigt att ha klart för sig att distansundervisning inte kommer att bli svaret på allt. För rätt många studenter krävs det att man interagerar i en grupp på plats, något som inte går att ersätta över nätet. Man ser varandra i ögonen när man sitter och diskuterar i en grupp. Om det vore så att utbildning skulle kunna ersättas med självstudier skulle vi kunna avskaffa det svenska utbildningsväsendet. Men så är det inte riktigt, utan det krävs välutbildade lärare som man rekryterar tillsammans, och ibland krävs det att man också är på samma plats och gör det. Den utveckling som ni beskriver är ju på gång. Detta bedrivs med full kraft. Enligt Piaac-studien som kom nyligen har vi den högsta digitala kompetensen av alla länder i världen . Varför är ni så arga? Utvecklingen går ju åt rätt håll. Fler läser it-utbildningar och tekniska ingenjörsutbildningar som riktar sig mot it, och andelen kvinnor ökar. Men ni står bara och skäller. Jag förstår inte varför. Var lite glada!